Herr talman! Försvarsminister Andersson säger att påståendena i moderata samlingspartiets motion om de negativa effekterna av 1968 års socialdemokratiska försvarsbeslut på landets framtida försvarsförmåga är felaktiga. Jag bestrider detta. Vi har stöd för vår åsikt av landets främsta företrädare på försvarsområdet. I mitt tidigare inlägg i dag återgav jag uttalanden av överbefälhavaren och av chefen för försvarets forskningsanstalt, båda av innebörden att försvarets förutsättningar i framtiden blir väsentligt sämre med so Jag vill också återge ett referat av chefens för marinen uppfattning. Denne har gjort en utredning om en s.k. plusnivå och framhåller att vi, om denna hade kunnat börja gälla i samband med 1968 års försvarsbeslut, hade ett antal kanonbåtar, tunga helikoptrar samt fasta kustartillerianläggningar kunnat beställas under den löpande perioden. Priset för denna handlingsfrihet skulle ha varit cirka 70 miljoner kronor per år. Han säger vidare att man, om man accepterar den utveckling som vi nu är inne i, måste vara ganska säker på en fredlig utveckling under hela 1970-talet i vår del av världen. Jag tycker inte att försvarsministern skall nonchalera eller försöka nedvärdera uttalanden av sina egna experter. Jag tror inte att det stärker hans egen auktoritet i försvarsfrågan.
Herr talman! Den officiella mening som militärledningen har beträffande dessa frågor har flera gånger klart deklarerats av överbefälhavaren. Överbefälhavaren har därvid sagt att vi har handlingsfrihet vid periodens utgång. 1968 års försvarsbeslut innebär ju att man före 1972 måste fatta beslut om försvarets framtida inriktning. Vill man behålla samma försvarseffekt också på sikt, får det sina konsekvenser vid kommande försvarsbeslut. Men militärledningen har ingen annan mening i denna fråga än den som är deklarerad av regeringen. I marinledningens yttrande, som jag har i min hand, sägs vidare beträffande de övriga försvarsgrenarna, flyget och armén, att man fram till 1976 har möjligheter att bibehålla den handlingsfrihet, som ju är det väsentliga vid utgången av den period som beslutet avser, medan möjligheterna är begränsade för marinens vidkommande. Jag de lar marinchefens uppfattning att marinen därvidlag har en viss särställning. Denna avvägning är emellertid icke gjord uteslutande av riksdagen och regeringen utan också av militärledningen. I övrigt bara några ytterligare ord, herr talman! Det intressanta i detta sammanhang är naturligtvis herr Enskogs under debatten framlagda förslag, som icke återfanns i statsutskottets utlåtande av den 25 mars. Frågan är varför vi först i dag fått ta del av detta yrkande. Varför kunde inte folkpartiet den 25 mars inta denna ståndpunkt, som sammanfaller med moderata samlingspartiets? Vad är det som har hänt? Är det vidare sant, herr Wedén, att folkpartiet i dag ämnar avstå från att över huvud taget rösta beträffande de anslag som gäller försvaret? — Ja, vi får se vid voteringen hur det förhåller sig härmed. Det viktigaste är inte alla de brasklappar som framförts utan hur herrarna voterar. Stöder ni någon linje — moderata samlingspartiets linje eller vår linje? Jag föreställer mig att ni ändå inte vill komma i den skrattretande situationen att ni inte i kammaren vågar ta ställning till försvarsanslagen. Så vingligt kan inte ens folkpartiet vara.

Herr talman! Herr Bohman inledde sitt angrepp på mittenpartierna med att säga att han inte ville söka sak med mitlenpartierna. Sedan konstaterade han att det finns olika meningar om vilken uppläggning man skall tillämpa när man vill presentera en politik som avviker från regeringens — moderata samlingspartiet har en uppläggning, mittenpartierna en annan, sade herr Bohman. Men om man nu inte vill söka sak med de andra demokratiska oppositionspartierna, så förstår jag inte varför det skall vara nödvändigt att hävda att mittenpartierna inte har haft det politiska modet att handla på precis samma sätt som moderata samlingspartiet. Man skall väl under sådana förhållanden inte skapa en debatt där — som herr Bohman uttryckte sig — socialdemokraterna sitter och slickar sig om munnen. Herr Bohmans eget politiska mod taxeras tydligen i år till 150 miljoner, vilket är ett något lägre belopp än förra året. Låt oss konstatera att det finns olika meningar! Herr Bohman har ju också sagt att han har ganska stor förståelse för att mittenpartierna gått ifrån den skuggbudgetteknik som herr Bohmans parti tidigare har lanserat. Men om man har denna förståelse skall man väl också acceptera att mittenpartiernas uppfattning när det gäller den långsiktiga politiken i försvarsfrågan har definierats då det långsiktiga beslutet fattades. Den har också följts upp i år på olika sätt. Moderata samlingspartiets uppfattning finns ju definierad i dess ståndpunktstagande. Jag tycker alltså inte att man skall lägga upp debatten på det sätt som herr Bohman gör. Efter att ha sagt detta vill jag gärna instämma i många av herr Bohmans allmänna reflexioner om behovet av ett starkt försvar för att trygga den alliansfria utrikespolitiken, liksom i hans analys av de slutsatser vi kan dra för svensk försvarsdebatt av det som inträffat i Tjeckoslovakien. Jag tyckte också det var välgörande att herr Bohman punkterade de vilseledande jämförelser som i den socialdemokratiska försvarspropagandan gjorts med det sista året enligt det förra försvarsbeslutet. Hans allegoriska framställning var kanske något mera klargörande än diagrammet, men som helhet får man väl anse att den propagandan nu är avslöjad. Herr talman! Försvaret har länge sagts vara ett av de bäst planerade områdena inom statsverksamheten, kanske det allra bästa. År 1958 inleddes en ny epok i den svenska försvarspolitiken. Man övergick då till flerårsbeslut baserade på överenskommelse mellan de demokratiska partierna. 1958 års beslut omfattade tre budgetår, 1961 års beslut gällde två budgetår och 1963 års beslut Men vid 1967 års riksdag kunde man inte fatta något flerårsbeslut, eftersom försvarsutredningen hade misslyckats i sin uppgift att lägga fram ett förslag för perioden 1967—1971. Ansvaret för detta misslyckande vilar naturligtvis på utredningens ledning och på regeringen. Man fattade alltså den gången ett .ettårsbeslut och gick ifrån den politiska enigheten. Även vid 1968 års riksdag fattades ett beslut i oenighetens tecken, men denna gång var det återigen ett flerårsbeslut. Det är väl uppenbart att försvaret vid planeringen haft nytta av denna stadga i besluten, men att det ändå har förelegat en viss svaghet i skarven mellan olika flerårsbeslut. Det är klart att denna osäkerhet varit alldeles särskilt markant just under de senaste åren sedan man fattat ettårsbeslutet år 1967. Enligt min mening var orsaken till att man den gången inte kunde uppnå politisk enighet, att socialdemokraterna mycket drastiskt lade om sin försvarspolitik och inte på allvar ville diskutera och försöka åstadkomma en sammanjämkning av ståndpunkterna. Jag skall nu inte dra upp någon debatt om detta utan bara konstatera såsom obestridligt, att man kan datera en drastisk omläggning av den socialdemokratiska politiken i försvarsfrågan till den 12 oktober 1966 och att denna ledde till osäkerhet för de planerande instanserna inom försvaret för de närmaste åren. Så bör det naturligtvis inte vara. Det leder till slöseri med skattebetalarnas pengar. Skillnaderna mellan partierna i fråga om försvarsramar är självfallet inte oväsentliga, även om de bara rör sig om några procent av försvarsanslagen. Men minst lika viktigt är att de många miljarder som vi anslår till försvaret också används effektivt. Därför är de två senaste åren i detta avseende, oavsett vad man anser om nivån på för svarsanslagen, exempel på misslyckad regeringspolitik eftersom den inte möjliggjort denna fasta planering. Men även om man återgår till flerårsbeslut, vilket är möjligt att man kommer att göra, finns, som jag tidigare nämnde, svårigheter i skarven mellan olika flerårsperioder. När man närmar sig slutet på en beslutsperiod, vet man inom försvaret inte hur man skall planera för den närmaste tiden. För att komma ifrån detta har herr Ahlmark och jag i en motion föreslagit, att man skall övergå till rullande försvarsbeslut i riksdagen så att riksdagen varje år beslutar för tre år framåt och drar upp riktlinjer för planering under de därpå följande två åren. Detta skulle överensstämma med den militära femårsplaneringen. Det skulle i praktiken innebära att man varje år fattade beslut om det år som ligger efter de två närmaste åren. Skälet för detta är att man då hela tiden skulle få underlag för en fast försvarsplanering, och dessutom att man varje år skulle få en realpolitisk försvarsdebatt i riksdagen, inte bara vart fjärde år, vilket annars blir fallet. Mot ett sådant förslag skulle man kanske kunna säga — och det har väl även sagts — att det innebär en låsning och att en riksdag formellt inte kan låsa följande riksdagar. Då vill jag svara, att detsamma gäller de fyraårsbeslut som nu har tillämpats. Man kan inte formellt låsa riksdagsbesluten, men det är klart att man kan göra en politisk bindning för de närmaste två—tre åren. Möjligheten till flexibilitet och anpassning efter t.ex. konjunkturerna finns fortfarande inom ett sådant system genom att skjuta beställningarna mellan åren. Det är också klart att man, om förutsättningarna förändras mera drastiskt, kan göra en omprövning även beträffande de omedelbart närliggande åren. En annan invändning är: Hur går detta att förena med den parlamenta riska medverkan i utredningsprocessen, som tidigare har betraktats och fortfarande betraktas som ett stort värde? Vi säger i motionerna att det mycket väl går att förena med en sådan parlamentarisk medverkan. Antingen kan man låta den avdelning i statsutskottet, som handlägger försvarshuvudtiteln, kontinuerligt även mellan riksdagssessionerna följa försvarsutredningsarbetet mera noga och i större omfattning än för närvarande, eller också kan man utanför riksdagen tillsätta en permanent försvarsberedning. Slutligen kan man — fast jag tror att det är mindre lyckligt — arbeta med mera tillfälliga utredningar och kommittéer. Det bör i alla fall stå fullt klart, att vårt förslag går väl att förena med en parlamentarisk medverkan före propositionernas framläggande. Detta motionsyrkande har inte tillstyrkts av utskottet, som i dag inte vill låsa sig beträffande hur förberedelserna för nästa mera långsiktiga försvarsbeslut skall gå till. Jag noterar med tillfredsställelse att man inte binder sig; jag har den förhoppningen att det även på socialdemokratiskt håll finns sympatier för en övergång till rullande försvarsbeslut. Utskottet hävdar vidare att motionärernas önskemål skulle tillgodoses genom det planeringssystem som nu genomförs. Det kan vi däremot inte hålla med om, eftersom det som föreslås i motionerna är att man rullande varje år genom parlamentariska beslut skulle lägga fast planeringen för den närmaste treårsrespektive femårsperioden. Detta önskemål tillgodoses ju inte. Jag kan alltså inte ansluta mig till utskottets uttalande på denna punkt. Det finns en reservation i denna fråga, men reservanterna låser sig enligt min mening alltför hårt vid parlamentariska utredningar enligt den nuvarande ordningen med fasta flerårsbeslut. Såsom framgår av vad jag tidigare har anfört kan jag inte ansluta mig till en sådan uppläggning och således inte heller till reservationen. Jag kommer därför att avstå vid voteringen om reservationen 2. Jag vill bara påpeka, för att det skall vara noterat i dagens debatt, att utskottet i sitt utlåtande inte har avvisat tanken på parlamentarisk medverkan före framläggandet av nästa större försvarsproposition, vilket jag anser vara klokt. Herr talman! Jag ber att få tillägga en allmän synpunkt. När socialdemokraterna på hösten 1966 radikalt ändrade försvarspolitiken i förhållande till tidigare anfördes som ett argument att den internationella spänningen var något mindre och att avspänningen i synnerhet i Europa skulle ha gett oss anledning att planera för mindre försvarsresurser. Det innebar ett frångående av de principer som tidigare legat till grund för den eniga försvarspolitiken. Vi invände mot detta, att krigsrisken i och för sig inte kan vara avgörande för hur mycket man anslår till försvaret; det avgörande är den sannolika storleken av det angrepp som vi eventuellt kan bli utsatta för. För att använda en enkel men riktig bild: om man tror att risken för eldsvåda i ett samhälle minskar, kan man inte därför skaffa sig en mindre eller sämre brandkår, utan vad som behövs för att släcka en eldsvåda är avgörande för vilka apparater och resurser i Öövrigt man skaffar sig. Detsamma gäller försvarspolitiken. Utvecklingen efter år 1966 har visat vilken dålig grund det fanns för detta argument för den socialdemokratiska omläggningen. När nu spänningen stigit i världen som helhet, också i Europa, vilket ingen lär förneka, har man inte inom regeringspartiet av detta dragit slutsatsen att man nu borde öka försvarsramarna i motsvarande mån. Därmed har man också dömt ut sitt tidigare resonemang. Mittenpartierna intar en konsekvent hållning, vilket framgår av det särskil da yttrandet. Man anser inte att den försämring som nu sker motiverar en omläggning av politiken utan säger i stället att den bara bekräftar riktigheten av vad vi från vårt håll anförde när det långsiktiga beslutet fattades.

Herr talman! Utöver de 150 miljoner kronor som moderata samlingspartiet begärt i förstärkningar till försvaret för anskaffning av materiel och för täckande av andra nödvändiga utgifter har vi också fört fram krav på anslagsförstärkningar till de frivilliga försvarsorganisationerna. Dessa krav har också följts upp i form av reservationer. Det rör sig naturligtvis om en mycket blygsam summa i förhållande till de stora summor som vi nu talar om — endast 340 000 kronor — men fördenskull är dessa anslagskrav inte mindre väsentliga. Pengarna skulle i första hand användas för att sprida upplysning och över huvud taget till förberedelser inför det nya system, efter vilket vi hoppas att frivilligorganisationerna kommer att arbeta från och med nästa budgetår. 1966 års värnpliktskommitté har avgivit ett delbetänkande, »Frivilligförsvaret 1». Enligt detta skall de frivilliga försvarsorganisationerna få förbättrade arbetsvillkor. I våra motioner har vi också yrkat att proposition med anledning av betänkandet skall föreläggas riksdagen snarast och senast vid 1970 års riksdag. Jag noterar med tillfredsställelse att statsutskottet tillstyrkt detta. Reformen är mycket angelägen, och det finns nu anledning att hoppas att vi nästa år får ta ställning till förslag på detta område. Jag hoppas också att förslagen när de framläggs i en proposition i huvudsak skall följa utredningens förslag. I en motion har vi vidare hemställt att hemvärnet får ett anslag på 200 000 kronor för att beställa regnkappor — det regnar ju då och då i vårt land. Utskottet har ställt sig positivt till yrkandet men litar på att Kungl. Maj:t vidtar åtgärder så att hemvärnet snart får regnkappor. Jag hoppas att hemvärnsmännen inte skall behöva bli blöta alltför många gånger innan Kungl. Maj:t gör något åt saken. Ett bevis på den goda försvarsanda och försvarsvilja som trots allt finns i vårt land är den omfattning som frivilligarbetet har.

Andra, mindre grupper behöver inte klaga på uppmärksamhet, och jag kan inte underlåta att härvid nämna värnpliktsvägrarna, vapenvägrarna och desertörerna, som nästan dagligen i timtal hyllas i både radio och TV och som pressen ägnar mycken text och stora bilder. Jag tycker nog att det finns anledning att göra avvägningen på ett bättre sätt och ägna litet större uppmärksamhet åt dem som aktivt med stora personliga insatser både i fråga om pengar och arbete satsar på samhällsarbetet i stället för att ägna så mycken uppmärksamhet åt dem som river ned. Herr talman! Låt sedan även mig i korthet beröra frågan om försvarskostnader och försvarseffekt. Jag skall villigt erkänna att man rör sig på mycket osäker mark när man talar om försvarseffekt. Men våra försvarskostnader kan ändå bedömas dels mot bakgrunden av försvarskostnaderna i andra länder, som vi kan jämföra oss med, dels mot bakgrunden av det militärpolitiska läget i Europa och i världen i övrigt. Jag skall inte ge mig in på någon beskrivning av det militärpolitiska läget utan vill endast i likhet med många tidigare talare konstatera, att det militärpolitiska läget i Europa försämrades under 1968. Om detta är riktigt — och det tror jag att det är — har vi vid en jämförelse med utvecklingen av försvarskostnaderna i andra länder underlag för en bedömning av vår egen försvarseffekt. Statsrådet räknade i sitt anförande upp ett antal stater som sänkt sina försvarskostnader. Hur förhåller det sig egentligen med den saken? Jag har framför mig siffror som kommer från en så säker källa som man över huvud taget kan åberopa. Dessa siffror visar att det faktiskt inte förhåller sig så som statsrådet sade. Norge — vårt närmaste grannland — ökar i år sina försvarskostnader med 7,3 procent. Västtyskland ökar sina försvarskostnader med 3,9 procent. Den siffran är dock inte rättvisande, eftersom Västtyskland dessutom avser att ta i anspråk medel som satsats på en femårsplan. Det innebär att Västtyskland under den närmaste fyraårsperioden får en försvarskostnadsökning per år på 5 procent. Nederländerna ökar sina försvarskostnader med 6,3 procent. Dessa siffrar är de verkliga kostnaderna. Frankrike ökar försvarskostnaderna med 3,7 procent. Därvid bör man beakta de nedskärningar som Frankrike av samhällsekonomiska skäl tvingats göra och som med mycket stora belopp gått ut över kärnvapenprogrammet. Danmark ökar sina försvarskostnader med inte mindre än 16,2 procent. För Danmarks del skall man för att bilden även här skall bli rättvisande beakta att försvarskostnaderna förra året minskade med 7,8 procent. Storbritannien är det enda av de länder som jag har i mina uppgifter som kan redovisa en minskning av försvarskostnaderna, nämligen med 0,2 procent. Denna minskning hänför sig huvudsakligen till att England drar bort sina trupper från länderna öster om Suez. USA ökar sina försvarskostnader med 0,9 procent. Därvid bör beaktas att USA räknar med att minska kostnaderna för engagemangen i Vietnam med mycket stora summor. Om dessa minskningar borträknas, ökar USA:s försvarskostnader i realiteten med 8,4 procent. Detta var alltså några av Natosiaterna och hur de ser på försvarsutvecklingen och på sitt behov av ökade försvarskostnader. Går vi österut till Warszawapaktsländerna har vi också mycket talande siffror: Sovjet ökar med 6 procent, Östtyskland med 8,6 procent och Polen med 9,7 procent. För de verkliga ökningarna svarar Ungern med 29 procent, Rumänien med 23 procent och Bulgarien med 14 procent. Dessa ökningar har helt naturligt tillkommit — skulle jag vilja påstå på grund av att Sovjet torde betrakta denna del av Warszawapakten som militärt underutvecklad och alltså genom påtryckningar har fått dessa länder att höja sina försvarsanslag på detta sätt. Detta är alltså verkligheten som den ter sig i siffror. Jag tycker inte att vi kan förbigå detta förhållande när vi talar om vår egen försvarseffekt. Vår försvarseffekt är ju inte statisk utan relativ i förhållande till vår omvärld, och därför kan vi påstå att vår försvarseffekt sjunker. Herr talman! Jag vill återgå till frågan om de frivilliga försvarsorganisationerna. Vad som är det väsentligaste och som vi alla är överens om när det gäller försvaret är att vi lyckas skapa förtroende för försvaret, att vi skapar vilja att försvara oss. Inom det området görs det mycket allvarliga attacker i dag från vissa grupper i vårt samhälle. Jag vågar påstå att de frivilliga försvarsorganisationerna gör ett mycket gott arbete när det gäller att sprida upplysning om vårt försvar och dess förmåga och att därigenom stärka försvarsvilja och motståndskraft. Frågan om frivilligorgani sationerna har behandlats mycket kortfattat här i dag, men även i det nya förslag som lagts fram av herr Enskog med instämmande av herr Antonsson har uttryckts en positiv inställning till frivilligförsvaret — man har sagt att man vill ha en uppjustering av anslagen till de frivilliga försvarsorganisationerna. Jag vill säga till herrar Enskog och Antonsson att det finns ingen anledning att tveka eller vänta. Ni har möjlighet i dag vid omröstningen att visa, om ni verkligen vill stödja de frivilliga försvarsorganisationerna genom att jämte alla övriga rösta för de reservationer som tar sikte på att öka anslagen — visserligen mycket blygsamt men ändå. värdefullt — till dessa organisationer.

Herr talman!

Det är den friheten som är fastlagd i lagen om föreningsoch förhandlingsrätt. Att vi betraktar den rätten som en grundläggande del av den svenska demokratin innebär, att det är den som vill göra en inskränkning i den rätten som bör åläggas att ange skäl för en sådan inskränkning. Utgångspunkten bör alltså inte vara, att man skall få göra inskränkningar och att motiv skall behöva anföras för att de inskränkningarna skall avvisas, utan utgångspunkten måste vara, att den som vill göra inskränkningar i denna grundläggande rättighet har bevisbördan.

Den som är anställd skyddas av lagen så till vida att arbetsgivaren inte kan utöva påtryckningar på honom att han skall tillhöra eller icke tillhöra en viss organisation, t.ex. genom hot om avsked. Däremot omfattar inte detta skydd den som söker anställning. En arbetsgivare kan alltså vägra att anställa personer med hänvisning till monopolklausuler i kollektivavtal. Det är den inskränkningen motionärerna vill avskaffa. Motionärerna vill att skyddet skall gälla även den som söker anställning. Reservanterna anser att påpekandet att det härvidlag föreligger en ofullkomlighet är riktigt och att det bör göras en Översyn i syfte att avskaffa denna inskränkning i skyddet. Visserligen berörs inte de som är anställda inom Arbetsgivareföreningens avtalsområde, eftersom Arbetsgivareföreningen enligt sina stadgar inte godkänner sådana här monopolklausuler. Ett avsevärt antal arbetstagare berörs emellertid, framför allt på byggnadsoch anläggningsområdet. Här är problemet särskilt allvarligt eftersom varje nytt bygge räknas som en ny an ställning, vilket innebär att även den som är anställd vid ett bygge vet, att skyddet för honom inte gäller efter en tid, då han måste börja på ett nytt. Under utskottsbehandlingen har, såvitt jag kunnat finna, inte visats att det finns skäl för denna inskränkning. De framförda argumenten har gått ut på att den nuvarande lagstiftningen i stort sett fungerar väl och att det inte rör sig om något särskilt stort problem. Man har också sagt att det kanske utgör ett visst problem men att det inte är möjligt att lösa det genom utvidgning av föreningsskyddet. En arbetsgivare kan ju vägra anställa en person utan att angiva något skäl. Ofta fungerar det så i verkligheten att man anställer en bas, och sedan är det han som plockar ut dem han vill samarbeta med. Och då är det naturligt att han tar dem som tillhör samma fackliga organisation, utan att detta anföres i motiveringen. Det kan man inte göra något åt. Det må nu vara hur som helst med motiveringarna, men de utgör inget skäl emot det som vi föreslår i reservationen och som TCO föreslagit när man där yttrat sig över motioner i frågan tidigare år, nämligen att företa en översyn för att se om vi inte kan få bort den oformlighet som s.k. organisationsklausuler är i ett demokratiskt samhälle. Jag yrkar därför bifall till reservationen II vid moment B.

I reservationen under A ansluter vi oss till den ståndpunkten att en översyn bör göras i syfte att utvidga möjligheterna att föreslå sådan ersättare från SAC och eventuellt även från andra fackorganisationer. Vi anser detta vara motiverat bl.a. med hänsyn till vad utskottet skriver om att de av fackorganisationerna föreslagna ledamöterna skall biträda med sina erfarenheter om förhållandena på arbetsmarknaden och de där utbildade rättsuppfattningarna på det område som är berört. När det gäller rättsuppfattningarna i vissa av de mål där SAC beröres kan det inte bestridas att dessa uppfattningar är skiftande och att den del av arbetsdomstolen, som utgöres av ledamöter utsedda på förslag av LO, inte är allsidigt sammansatt. Nu har det invänts att det skulle kunna vara skadligt för kontinuiteten att byta ut ledamöterna i arbetsdomstolen på föreslaget sätt. Det är en synpunkt som vi inte kan godkänna. Kontinuiteten är givetvis värdefull, men om man byter ut en ledamot av domstolen vid det ringa antal mål, som det här är fråga om så torde detta inte i någon högre grad inverka menligt på kontinuiteten. Det har i sammanhanget också anförts, att om vi går den föreslagna vägen så gör vi arbetsdomstolen till en partsdomstol, och det har inte varit avsikten. Jag tror emellertid inte att vad vi föreslagit skulle innebära någon nämnvärd ändring av de verkliga förhållandena i det avseendet. Däremot skulle det säkert — och det är ju inte alls egendomligt — öka förtroendet för arbetsdomstolen hos de medlemmar av SAC som nu beröres i mål där motsättningarna i själva verket finns mellan SAC och annan löntagarorganisation, d.v.s. i mål rörande monopolklausulerna. I sådana fall har domstolen för närvarande den sammansättningen att två av ledamöterna är föreslagna av LO men ingen av SAC. Om man fick byta ut en ledamot där, skulle naturligtvis SAC-medlemmarnas förtroende för arbetsdomstolen öka. Och vi föreställer oss att den ledamoten skall kunna inträda på samma sätt som nu sker beträffande de av tjänstemannaorganisationerna föreslagna ledamöterna. Jag yrkar därför bifall även till reservationen I under moment A. Det har i den tidigare debatten rörande dessa frågor både i första kammaren helt nyligen och för någon tid sedan i Stockholms stadsfullmäktige gjorts ett stort nummer av frågan hur motionärerna och reservanterna, som är liberaler, kan arbeta för syndikalisternas rätt; de har ju inte samma åsikter som vi. Herr talman! Jag tycker inte att det är särskilt meriterande att bara arbeta för rättigheter och friheter för dem som tycker som man själv. Skall det vara någon mening i att arbeta för rättigheter och friheter, skall dessa också avse dem som tycker annorlunda än man själv gör, och det är så vi arbetar 1 detta fall.

Herr talman! Lagstiftningen om föreningsrättsskyddet reglerar ju rätten att tillhöra förening, alltså den positiva föreningsrätten, men inte rätten att stå utanför förening, den negativa föreningsrätten. Lagstiftningen är vidare begränsad till att gälla de fall där det föreligger ett anställningsförhållande. Lagstiftningen ger alltså inte skydd för personer som söker arbete. Att en person som söker arbete skall kunna avvisas på grund av medlemskap eller inte medlemskap i en viss förening måste anses klart otillfredsställande. Det borde vara andra kvalifikationer som skulle vara avgörande för om en anställning skall komma till stånd eller inte. När denna fråga behandlades 1966 ställde sig TCO positiv till en allmän översyn av föreningsrätten. SACO menade då att en översyn, om den skulle komma till stånd, också borde avse andra frågor i detta sammanhang, t.ex. den negativa föreningsrätten eller rätten att stå utanför föreningar samt frå gan om arbetsgivares skyldighet att motivera uppsägningar. Jag tycker att det finns alla skäl för att, om en utredning om föreningsrättsskyddet kommer till stånd, även de nu redovisade punkterna tas upp till behandling. Det bleve alltså en översyn av hela systemet. Det är väl inget som hindrar att de frågor som TCO och SACO tog upp i samband med frågan om en översyn av föreningsrätten får ingå i den utredning, som vi reservanter förordar i reservationen II.

Förslaget om att utvidga föreningsrätten kostar ekonomiskt knappast något alls men det kan betyda en hel del för den enskilde arbetstagaren. Jag ställer mig litet frågande till varför man är rädd för att utvidga föreningsrätten även till att gälla arbetssökande. Man får en känsla av att det föreligger en rädsla för detta. Det kan väl inte möjligen vara rädsla för att löntagarna skall få för stor frihet? Vi som står bakom reservationen II menar att denna fråga bör bli föremål för översyn i samband med den av statsrådet Geijer förutskickade utredningen om utvidgning av uppsägningsskyddet för anställda och att detta bör ges Kungl. Maj:t till känna. Om frågan skall fogas in där eller i något annat sammanhang är väl en praktisk fråga, men att denna översyn kommer till stånd tycker jag är väsentligt. Detta spörsmål har ju ständigt skjutits på framtiden när det vid flera tillfällen under årtiondenas lopp tagits upp. År 1966 uttalade utskottet att frågan torde kunna komma att prövas om föreningsrättslagen toges upp i ett större sammanhang framdeles, och utskottet förklarar nu att det fortfarande har samma inställning. Frågan var också uppe 1951 och 1940. Men den har som sagt varje gång skjutits på framtiden. Jag tycker att det finns anledning att påbörja en översyn av dessa problem. Det kan naturligtvis hända att en sådan översyn inte leder till någon ändring, men det vore väsentligt att frågan prövades ingående.

Herr talman! Motionärerna har yrkat dels på ändring i arbetsdomstolens sammansättning, så att SAC skulle få utse en ledamot som skulle inträda som den ene av löntagarledamöterna i domstolen i mål som huvudsakligen rör till SAC anslutna medlemmar och organisationer, dels på ändring i lagen om föreningsoch förhandlingsrätt, så att föreningsrättsskyddet skulle gälla även arbetssökande — d.v.s. den negativa sidan av föreningsrätten. Det är riktigt som herr Åkerlind sade, att frågan tidigare flera gånger behandlats i riksdagen. Den har bl.a. aktualiserats av herr Ullsten. Jag skall dock inte påstå att den är hans specialitet -— det vore väl att genera honom. Jag tror att han kan bättre. Låt mig först säga några ord rörande lagen om föreningsoch förhandlingsrätt. Förutsättningen för att den skall gälla är att det föreligger ett anställningsförhållande mellan anställd och arbetsgivare. Efter förhandlingar mellan två parter träffas i vissa fall överenskommelse om s.k. organisationsklausul. Enligt denna förbinder sig arbetsgivaren att vid nyanställningar ge förtur åt den avtalsslutande arbetstagarorganisationens medlemmar, men detta gäller endast under förutsättning att det finns arbetslösa medlemmar inom organisationen. Dessa organisationsklausuler tillämpas av både LO-förbund, SAC och arbetsgivarorganisationer, men det förefaller som om varken motionärerna eller reservanterna är medvetna om den saken. Det finns också s.k. dubbla organisationsklausuler enligt vilka löntagarna förbinder sig att ta anställning endast hos en viss arbetsgivarorganisations medlemmar. Med tanke på SAC tycker motionärerna och reservanterna inte om det rådande systemet — de anser att lagen är bristfällig och att den bör ändras, så att den kommer att gälla även för arbetssökande. Men jag förstår inte varför motionärerna och reservanterna bara riktar sig mot LO-förbunden i detta sammanhang — den inriktningen gör att man kan ifrågasätta om syftet är det som anges i motionerna. Som ett resultat av förhandlingar mellan två parter har också en annan liknande bestämmelse införts, nämligen i 8 32 av SAF:s stadgar. Det heter där att med iakttagande av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet samt att fritt antaga och avskeda arbetare, oavsett om de är organiserade eller ej. Det är alltså en ensidig bestämmelse som det träffats avtal om, men den saken nämner inte reservanterna, även om det i princip är samma sak. Enligt den bestämmelsen har arbetstagarna inte något inflytande i dessa viktiga frågor. Det gäller som sagt arbetsgivare som är anslutna till Svenska arbetsgivareföreningen. Skall man under sådana förhållanden förneka arbetstagarorganisationernas rätt att sluta en liknande överenskommelse i kollektivavtal? Det är väl litet långsökt att i detta fall ensidigt inrikta sig på en enda organisation och kräva att just denna inte skall få tilllämpa detta system. Självklart vill arbetstagarna förbättra sin situation så långt det är möjligt och få medbestämmanderätt när det gäller fortsatt anställning och andra förhållanden. Dessutom skulle motionärernas förslag, om det genomfördes, innebära att man vore tvungen att komplettera detta system med en lagstiftning som riktade sig di rekt mot arbetsgivarna och som för deras del skulle innebära att de för varje arbetssökande skulle behöva motivera varför en anställning inte kommer till stånd. I annat fall skulle det, såvitt jag förstår, vara meningslöst att över huvud taget införa denna lag. Man kan då fråga sig om det är riktigt att införa en lag som får den verkan att det aldrig går att kontrollera tillämpningen. Som herr Romanus nämnde kan arbetsgivaren ange precis vilket skäl som helst för att han inte anställt en arbetssökande. Jag är inte heller så säker på att arbetsgivarna själva skulle vara så trakterade av en sådan lags införande. Svenska arbetsgivareföreningen har också avstyrkt förslaget. Möjligen skulle man kunna tänka sig att gå en annan väg, men härvidlag har inget yrkande ställts. Man kunde genomföra en ändring av kollektivavtalslagen, i vilken alltså skulle bestämmas vad som finge inskrivas i kollektivavtal eller inte. Detta skulle emellertid föra mycket långt, och man frågar sig vart det hela skulle bära hän, om en sådan reglering infördes. Det är alltså en orimlig väg, och utskottet har därför inte funnit anledning att föreslå några ändringar. Inom utskottet är man inte som herr Åkerlind trodde rädd för att genomföra nya bestämmelser. Det är fastmera så att utskottet anser att det föreligger inte några skäl för ett sådant införande. Det är heller inte fråga om att skjuta frågan på framtiden. Bakom utskottets utlåtande finns alltså mycket bestimda ställningstaganden. Den andra frågan i motionen gäller arbetsdomstolens sammansättning, och den är som jag ser saken betydligt allvarligare. För arbetsdomstolens liksom för alla domstolars anseende och praktiska arbete är kontinuiteten i sammansättningen av mycket stor betydelse. Den bör så långt som möjligt vara likartad. Utskottet har helt delat uppfattningen om att så bör vara fallet. Nu begär man att SAC skulle få tillsätta en ledamot i mål som rör SAC medlemmar och SAC-organisationer. Jag vet inte vad motionärerna och reservanterna avser med SAC-organisationer, men vi kanske senare kan få ett besked på den punkten. För dem som inte vet det, kan jag upplysa om att SAC har ungefär samma storlek som Typografförbundet inom Landsorganisationen eller ungefär en hundradel av LO:s storlek. Det finns ett flertal organisationer med lika stort eller större medlemsantal, vilka om detta genomfördes skulle komma att kräva precis samma rättigheter. I så fall kan man fråga sig var gränsen skall dras. Man skulle få en helt orimlig omsättning på ledamöterna i arbetsdomstolen; arbetsdomstolens ordförande har klart understrukit denna uppfattning. Det märkliga är att herr Romanus i sin inledning säger att han inte kan godkänna kontinuiteten som ett skäl för att man inte skulle göra ändringen. I sin reservation har han emellertid hållit med om att det skall råda kontinuitet samtidigt som han har yrkat på större omsättning. Nu är det ju en folkpartireservation, och det kanske förklarar att man snurrar runt och inte vet vad man vill. En ledamot av arbetsdomstolen som tillhör en viss organisation får inte sitta i mål som rör denna organisation. Fabriksarbetareförbundet får exempelvis inte ha en ledamot med i mål som rör Fabriksarbetareförbundet. På samma sätt skulle det följaktligen bli för SAC. Och om man inte får ha en ledamot med, vad har man då vunnit med detta förslag? Jag förstår inte riktigt vad motionärerna syftar till. Man kan också ställa sig frågan: Skulle arbetsdomstolens anseende eller oväld öka i och med att man satte dit en direkt part i målet? Det är väl rätt tvivelaktigt om det kan vara ett skäl för en ändring; det bör snarare vara tvärtom. Det är allmänt bekant att SAC — Sveriges arbetares centralorganisation — plagierar LO-förbundens avtal. I regel är avtalen helt lika; nästan vartenda ord och skiljetecken överensstämmer. Ofta kopieras också den paragraf i avtalen som omnämner skiljedomsförfarande vid rättstvister och alltså innebär att arbetsdomstolen kopplas in. Varför begär man inte att få ett annat skiljenämndssystem, om man känner sig så diskriminerad som motionärerna gör gällande? Kollektivavtalslagen lämnar den möjligheten öppen. Men jag tror inte att det är där skon klämmer. Arbetsdomstolen har sedan sin tillkomst avkunnat mer än 3000 domar. Dessa domar kan inte överklagas och blir följaktligen helt prejudicerande. Under arbetsdomstolens första årtionden avkunnades mellan 100 och 200 domar årligen, men nu är de nere i ett 40-tal per år. Detta är helt enkelt en följd av prejudikatverkan. Motionärerna menar att LO-förbundens ledamöter är partiska i mål som rör SAC. Eftersom avtalen är lika och domarna är prejudicerande är anklagelsen orimlig. LO-ledamöterna skulle ju förstöra sin egen situation på längre sikt; så småningom skulle deras partiskhet komma att slå tillbaka på dem själva. Det är alltså otänkbart att den anklagelse man riktar mot LO-representanterna skulle vara riktig. Det allvarliga i detta motionspar är den anklagelse som riktas mot arbetsdomstolen och dess ledamöter, speciellt de fackliga. Motionärerna säger — jag citerar några avsnitt: »I många avseenden har Sveriges arbetares centralorganisation en rättsligt svagare ställning än de stora arbetstagarorganisationerna. — — — Dessa svagheter har på olika vägar lett till att SAC vid ett flertal tillfällen utsatts för en diskriminerande behandling.» Vidare anför motionärerna: »Lekmännen i arbetsdomsto len avses inte vara rena intresserepresentanter. En strävan till objektivitet i bedömningen har också noterats.» Det är alltså endast fråga om en strävan!

Är det ändå inte i kraftigaste laget att anklaga arbetsdomstolen på det sätt man här gjort utan att på något sätt försöka bevisa påståendena? Det finns anledning att ställa några frågor: I vilka avseenden har SAC rättsligt en svagare ställning? På vad sätt har SAC vid ett flertal tillfällen diskriminerats av arbetsdomstolen? Vad menas med att arbetsdomstolens ledamöter endast visat en strävan till objektivitet? I reservationerna tas i stort sett samma spörsmål upp som i motionerna, kanske är de något mer hovsamt skrivna. I reservationen I har man dels hållit med om att kontinuiteten i arbetsdomstolen är av stor betydelse, dels framhållit vikten av en ökning av cirkulatioren på ledamöterna i arbetsdomstolen. Hur kan dessa två ståndpunkter vara förenliga? Utskottet har inte funnit skäl att bifalla någon del av motionerna, och eftersom reservationerna i stort sett har samma innehåll som dessa ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar säger att reservanterna på SAC:s vägnar vänder sig mot LO. Det är väl ändå att ta till litet grovt. Jag ber herr Nils son i Kalmar observera att jag har biträtt reservationen II och inte reservationen I, beträffande vilken möjligen kan sägas att man där vänder sig mot LO. I reservationen II görs rent principiella ställningstaganden, och det kan lika väl vara den ena gruppen som den andra som diskrimineras. Vad herr Nilsson i Kalmar säger om att vi inte skall föreskriva vad som skall stå i avtalen är i viss mån riktigt. Vi får emellertid inte glömma bort att det i Förenta Nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna står att ingen må tvingas att tillhöra sammanslutning och att alla skall ha lika rätt till arbete. I den mån man biträder den meningen och ansluter sig till den förklaringen är man skyldig att i sitt handlande, i sin lagstiftning, följa dessa principer.

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar noterade att vi inte föreslagit att staten genom lagstiftning helt och hållet borde reglera vad som skall stå i kollektivavtalen, dvs. att i praktiken den fria avtalsrätten mellan arbetsmarknadens parter skulle upphävas. Det är alldeles riktigt. Vi har inte heller, vilket herr Nilsson i Kalmar också påpekade, ifrågasatt arbetsgivarens rätt att anställa och avskeda personal och vi har inte försvarat förekomsten av eventuella organisationsklausuler där SAC skulle vara den ena parten. Vi har däremot som framgår av motionen och av reservationerna vänt oss emot principen om organisationsklausuler. Vi har sagt att vi anser att de innebär att en arbetsgivare genom att hota med arbetslöshet och genom att åberopa kollektivavtal kan tvinga en person in i en organisation som vederbörande inte vill tillhöra.

Jag tror för min del — och det har jag sagt flera gånger tidigare — att dessa är precis lika sakkunniga och objektiva i sina strävanden och sina beslut som de övriga ledamöterna. Jag har i min hand två s.k. arbetsgivarintyg, som en anställd får när en anställning upphör. I de kolumner, där anledningen till att anställningen upphört skall anges, står det i det ena intyget att vederbörande inte tillhör Grov och Fabriks och i det andra »tillhör fel organisation». Det ena intyget är från år 1961 och det andra från år 1966. Det finns liknande intyg av senare datum. Det är alldeles uppenbart att dessa skäl för en uppsägning är helt olagliga enligt föreningslagen. Denna skyddar nämligen arbetstagare från uppsägning på grund av hans föreningstillhörighet eller brist på föreningstillhörighet. Det är i själva verket det som är grundtanken i föreningsrätten, att ingen med hot om arbetslöshet eller andra repressalier skall kunna tvingas att stå utanför en organisation på det fackligaområdet, som han eller hon vill vara med i, eller att tvinga någon in i en organisation som vederbörande inte vill tillhöra. Men trots att denna princip varit stadfäst ganska länge och trots att den finns inskriven i föreningsrättslagstiftningen, händer det alltså fortfarande att arbetsgivare försöker åberopa detta som uppsägningsgrund. Jag tror att orsaken härtill är att denna anda — att man inte skall kunna tvinga någon att tillhöra respektive inte tillhöra en viss organisation — inte alldeles klart har ut tryckts i lagtexten. Denna lagstiftning ger nämligen möjligheter att införa sådana här organisationsklausuler som det talas om i reservationen. De förekommer inte på LO-—SAF-området eftersom SÅF:s stadgar förbjuder medlemmarna att gå med på sådana bestämmelser. Däremot förekommer organisationsklausuler i avtalen mellan LO-förbund och arbetsgivare som står utanför SAF, t.ex. kommunala bostadsföretag, vissa kommuner, det fackföreningsägda företaget BPA, HSB och en del andra. Om jag minns rätt är det i år tredje gången som andra lagutskottet tar upp den här frågan. Nu lika litet som tidigare är utskottet dock berett att gå in i en sakdebatt om sin uppfattning om organisationsklausulerna. Utskottet har begärt remissyttranden från LO, som man vet är för organisationsklausuler, från Arbetsgivareföreningen, som inte berörs av klausulerna eftersom dess medlemmar inte har några sådana, och från TCO, som ansett att saken är värd en utredning. Däremot har man inte inhämtat några synpunkter från SAC, som enligt sin egen uppfattning är den förfördelade parten. På grundval av det material man så fått in har utskottet kort och gott konstaterat att föreningsrätten fungerar bra. Visst fungerar föreningsrätten i princip bra. Den gör det på praktiskt taget alla områden, men enligt vår mening inte just på det här området. Vi hade hoppats att utskottet skulle ta upp denna fråga till diskussion.

Svaret på dessa frågor finns inte i utlåtandet men vilket av de tre alternativen som än är utskottets ståndpunkt är den ganska tvivelaktig. Om föreningsrättens syfte skall vara att skydda rätten att tillhöra vilken förening man vill, facklig eller politisk, kan föreningsklausulerna helt enkelt inte tolereras. Det kan inte vara riktigt att säga att de inte fungerar i praktiken därför att det är så ont om arbetskraft, att det rör så få personer 0. s. v. Att de är formellt lagliga på grund av föreningsrättens utformning kan inte heller vara något skäl emot att göra ett politiskt ställningstagande och begära att dessa klausuler skall omöjliggöras. På ett annat område har praxis och lagstiftning i förening fungerat i ungefär samma riktning. Det gäller arbetsdomstolens sammansättning som herr Nilsson i Kalmar också tog upp. Medlemmarna i domstolen utses av Kungl. Maj:t men, utom då det gäller ordföranden och vice ordföranden, skall detta ske efter förslag från vissa huvudorganisationer på arbetsmarknaden, och de förslagen följs såvitt jag förstår helt och hållet.

Mot detta säger utskottet att arbetsdomstolen inte är en partsdomstol. Det är bara för att få sakkunnigt folk som man låter organisationerna vara med och utse medlemmar. Jag vill upprepa — för att herr Nilsson i Kalmar inte skall polemisera mot mig på den punkten — att vi inte ett ögonblick betvivlar att domstolens med-- lemmar har sakkunskap. Jag tror också. att de tillämpar rättspraxis på ett sätt som vilka domstolsledamöter som helst skulle göra. Formellt sett är domstolen inte en partsdomstol, men det är klart att anledningen till att man har den ordningen att vissa organisationer på det fackliga området skall vara med och föreslå representanter i domstolen måste vara någonting annat än att man betraktar detta som enda möjligheten att få sakkunnigt och objektivt folk i arbetsdomstolen. För man menar väl inte från utskottets sida att Kungl. Maj:t saknar förmåga att utse personer som fyller dessa krav? Man måste också från utskottet kunna förklara hur det kommer sig att i de bestämmelser som gäller för sammansättning av arbetsdomstolen särskilt är utsagt, att när man skall utse ordförande och vice ordförande dessa inte skall »anses företräda arbetstagareller arbetsgivarintresse». Om detta sägs ut beträffande ordföranden och vice ordföranden, som alltså föreslås av Kungl. Maj:t utan förslag från organisationerna, varför sägs det inte också om de andra representanterna, att de inte skall anses företräda arbetstagareller = arbetsgivarintresse? Såvitt jag förstår är det helt enkelt därför att tanken är att de skall företräda arbetsgivareller arbetstagarintressen, d.v.s. precis det som utskottet förnekar. När arbetsdomstolen behandlar mål som gäller medlem av tjänstemannaorganisation byts den ene LO-medlemmen ut mot en representant för TCO, och denne har tre ersättare. En av dessa tre ersättare skall utses av annat förbund än TCO, vilket i det här fallet betyder SACO. Om utskottet menar att det är likgiltigt hur ledamöterna utses, måste utskottet då inte på något sätt förklara, varför inte TCO ensamt anses kunna utse ledamöter som är sakkunniga och objektiva och kan fungera såsom ersättare i sådana mål? Varför måste också SACO vara med? Jag förmodar att anledningen till att man låter SACO vara med om att utse en ersättare är att man vill ha en bättre organisationsförankring på tjänstemannasidan. Det finns också en fjärde fråga som utskottets talesman är skyldig svar på, nämligen varför JO i sin berättelse för några år sedan, när han tog upp denna fråga, talade om arbetsgivaroch arbetstagarrepresentanter på den ena sidan och övriga ledamöter på den andra sidan. Varför talas det om arbetsgivaroch arbetstagarrepresentanter, om dessa medlemmar i domstolen inte är reppresentanter för vissa grupper utan sitter där som vilka domare som helst? Jag förmodar att anledningen till att denna bestämmelse om domstolens sammansättning finns helt enkelt är att man på det viset vill få en större tilltro bland organisationerna till domstolens objektivitet och oväld. Jag tycker det i och för sig är en riktig tanke. Och det är just med den motiveringen som vi menar att också SAC bör få vara med, eftersom SAC är en huvudorganisation på avtalsområdet. Det skulle öka SAC-medlemmarnas förtroende för domstolen, och eftersom tilltron till domstolens objektivitet i hög grad är en fråga om hur den uppfattas av dem som berörs av dess beslut, skulle den reform som vi föreslår — tvärtemot vad utskottet säger — ytterligare öka domstolens anseende för objektivitet och oväld. Mot den bakgrunden har vi svårt att förstå, att utskottet ställer sig så kallsinnigt till reformen. Tillskriver man SAC sämre möjligheter än övriga huvudorganisationer att utse folk som fyller kraven, eller vilken är tanken? Svaret på den frågan liksom på alla andra som jag har ställt finns inte i utskottets utlåtande i år, lika litet som det funnits tidigare. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de båda reservationerna.

Herr talman! Jag konstaterar att herr Ullsten har läst på ärendet dåligt. Han glider i sina resonemang och säger att han inte är ute efter att komma åt LO eller arbetsdomstolen. Jag vill ändå hänvisa till herr Ullstens egen motion — det är den vi diskuterar nu liksom tidigare. Där står de citat som jag anförde i mitt första inlägg men som herr Ullsten nu helt enkelt lämnar åt sidan. I stället för att motivera sin egen motion kräver han att jag skall svara på frågor. Herr Ullsten påstår att vi inte har fått någon sakdebatt i frågan. Såvitt jag kan finna av de handlingar som har förelegat vid de tillfällen då frågan diskuterats tidigare i riksdagen har det förts en sakdebatt, men herr Ullsten anser att så inte har varit fallet. Här ifrågasättes, om principen med organisationsklausulen kan vara riktig. Ja, man kan ha vilken uppfattning man vill om den frågan. Organisationsklausulen förekommer bara i ett fåtal fall, men den tillämpas på många områden, och SAC tillämpar den själv, liksom arbetsgivarna. Jag anser att denna fråga i och för sig är ganska liten men att man blåser upp den till större proportioner än den verkligen har, och jag tror för min del att bakgrunden är en annan än den som anges i motionen. Herr Ullsten betvivlar inte arbetsdomstolens oväld, säger han, men kvar står de yttranden som är inskrivna i motionen, där det sägs att SAC har en rättsligt svagare grund och att SAC har diskriminerats. Tala då om på vad sätt detta har visat sig! Om SAC verkligen har en rättsligt svagare ställning, måste regeringen otvivelaktigt se till att en ändring kommer till stånd.

Herr talman! När jag sade att utskottet inte vill föra någon sakdebatt syftade jag på det förhållandet, att man inte har argumenterat emot de argument som anförs i motionen om att organi sationsklausulen bygger på en felaktig princip. Herr Nilsson har heller inte gjort det nu. Han har hänvisat till att vi inte har tagit upp en del andra saker, att det är fråga om ganska få fall och att vi förmodligen har något annat syfte än att slå vakt om föreningsrätten. Vi har inget annat syfte än det som står i motionen och i reservationen. Vi anser att en klausul som ger arbetsgivaren rätt att låta bli att anställa en person med hänvisning till att vederbörande inte tillhör en viss organisation bygger på en felaktig princip. Vi vänder oss emot den principen, och det är därför vi vill ha bort organisationsklausulen. Det är då rimligt att begära av utskottet och den som talar för utskottet här i kammaren att vi får höra vilka skäl som kan åberopas emot denna tanke och för att organisationsklausulen bör finnas kvar. Skälet kan ju inte vara att det inte gör så mycket att organisationsklausulen finns. Vad innebär det för nackdel att ta bort den? På det stora avtalsområdet, där LO och SAF har träffat riksavtal, kan man klara sig utan organisationsklausuler. Detta har inte inneburit att ett stort antal arbetstagare är oorganiserade, och de medför inte heller andra nackdelar ur facklig synpunkt. Varför skall man då på denna lilla sektor, som berör arbetsgivare utanför SAF tillämpa en princip som strider mot föreningsrättens anda och vanliga demokratiska värderingar? Vi väntar fortfarande på svar på den frågan. Vad sedan beträffar arbetsdomstolens sammansättning känns det tjatigt att tvingas gå upp, jag tror för sjunde gången, och säga att vi icke har ifrågasatt domstolens oväld. Vi bara säger att eftersom domstolen är så sammansatt, att huvudorganisationerna på arbetsmarknaden får utse representanter, är det rimligt att låta SAC, som också är en huvudorganisation, utse en repre sentant. Kravet gäller de mål vilka gäller tvister mellan SAC och något LO förbund. Att vid en sådan överläggning domstolen skall ha representanter bara för den ena sidan — för LO — tycker vi är principiellt felaktigt. Därmed har vi inte ifrågasatt att domstolens överläggningar skulle vara något slags förhandlingar, där representanterna för olika organisationer för fram sina organisationers intressen. De har givetvis att tolka lagstiftningen på området och den praxis som gäller. Vad det är fråga om är att de organisationer och medlemmar som berörs av domstolens beslut skall känna förtroende för domstolen. Jag antar att det är skälet till att andra organisationer får vara med om att utse ledamöter, och vi tycker att också SAC bör ha den rätten.

Herr talman! Herr Ullsten tror att anledningen till att man har lekmannarepresentanter i domstolen är att man skall få större förtroende för den. Det kan i och för sig vara riktigt, men anledningen är framför allt att man skall ha sakkunskap i domstolen i mål som rör detta. Anledningen till att tjänstemännen har en representant med i domstolen i vissa fall är, att tjänstemännen i sådana fall har speciella avtal som skiljer sig ganska avsevärt ifrån avtalen på LO-sidan. Vidare säger herr Ullsten att det inte har anförts några sakskäl från utskottets sida för att man inte skulle bifalla herr Ullstens motion. Men, herr Ullsten, har herr Ullsten själv presenterat skäl för att vi skulle göra ändringen? Jag har ju här talat om att om vi tillskapar denna lag, innebär det, att vi inför en lag, beträffande vilken vi över huvud taget aldrig kan kontrollera att den efterlevs. Arbetsgivaren kan ju säga precis vad han vill till den arbetssökande som skäl för att denne inte anställs. Under så dana förhållanden finns det inte heller något skäl att införa en sådan lag. Jag tycker i stället att det är herr Ullsten som skall anföra starkare skäl för att vi skall göra ändringen, om man nu verkligen skall vidta en sådan ändring. Vad beträffar avtalet som sådant är det självklart på det sättet, att arbetsmarknadens parter kommer överens om vad som skall stå i avtalet. Det måste vara dem förbehållet att göra detta. Om vi skall försöka föreskriva vad som får stå och vad som inte får stå i avtalet, kommer vi i en helt orimlig situation. I fråga om arbetsdomstolens sammansättning tycker jag nog att den är riktig, och jag kan inte finna att det förslag som motionärerna och reservanterna har framlagt på något sätt skulle vara till fördel. Låt mig till sist säga, att bland LO:s medlemmar betraktas SAC som en missnöjesorganisation, som i vissa fall är ganska starkt infiltrerad av kommunister. Det är ganska rörande att se herrar Ullsten och Romanus slå vakt om just denna kategori. även herr Åkerlind försökte ju att stötta upp detta så långt det är möjligt. är det kanske så att folkpartiets och moderata samlingspartiets inbrytning i fackföreningsrörelsen skall komma till stånd genom detta? är det fråga om ett misstänkliggörande över huvud taget av den reformistiska fackföreningsrörelsen som ju arbetar efter helt andra principer än vad SAC gör? Jag tror att både motionärerna och reservanterna har hamnat i den rätta fållan.

Herr talman! Ja, herr Nilsson, det är faktiskt så, hur märkligt det än kan låta för honom, att vi från liberalt håll slår vakt även om kommunisters och syndikalisters rätt att få yttra sig och vara organiserade i de organisationer de önskar. Det är den enkla principen. Vi har angett många skäl för att vi anser att dessa klausuler är felaktiga. Från herr Nilssons sida får vi inga skäl till att det inte skulle gå att avskaffa dem. Jag skulle vilja uppmana herr Nilsson att i detta läge — jag skall inte fortsätta argumentationen med honom i sak — läsa vad Valdemar Lundberg, ordförande i Fabriksarbetareförbundet, skriver i den organisationens tidning just om dessa organisationsklausuler. Han skriver: »En organisationsklausul är ganska meningslös med hänsyn till lagen om föreningsoch förhandlingsrätt. En arbetsgivare har nämligen icke rätt att avskeda en arbetare under motivering att denne tillhör fel organisation. Däremot är det ju ingen som kan tvinga en arbetsgivare att anställa en person som är organiserad i ”fel” organisation. Med hänsyn till detta och ovannämnda avtalsbestämmelse finns ingen organisationsklausul i riksavtalen och endast i ett fåtal avtal med oorganiserade arbetsgivare. Man kan också fråga sig om det tjänar så mycket till med en organisationsklausul, då det borde ligga i varje anställds intresse att vara organiserad.

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar förvånade mig när han påstod att folkpartiet och moderata samlingspartiet slår vakt om den yttersta vänstern i denna fråga. Detta är dock en principfråga som gäller om vi skall ha full föreningsfrihet även för arbetssökande. Om det sedan utgör ett stöd för den yttersta vänstern eller den yttersta högern har inte med saken att göra. Herr Nilsson anser ju att diskriminering förekommit inte bara från LO:s utan även från SAC:s och arbetsgivar nas sida. Det kan alltså bli fråga om diskriminering från olika håll och alltså inte bara mot en grupp. Men den utvidgning av föreningsrätten som vi tagit upp i reservationen II är som sagt en rent principiell fråga. Jag kan inte förstå varför herr Nilsson är så rädd för denna utvidgning och över huvud taget för en översyn av problemet. Herr Nilsson sade att det är en liten fråga. Ja, visst är det ett litet spörsmål jämfört med många andra, men även de små frågorna kan vara betydelsefulla för de berörda personerna. När herr Nilsson påstår att vi slår vakt om den yttersta vänstern skulle man väl kunna säga detsamma om Valter Åman m.fl. som motionerade i denna fråga 1951. Den gången var det tre motionärer i vardera första och andra kammaren. Hela tiden har alltså riksdagsmajoriteten skjutit frågan framför sig, och det är det jag tycker är felaktigt. Herr talman! Jag har inte yrkat bifall till reservationen II tidigare men skall be att få göra det nu.

Herr talman! Jag fäste mig vid något som herr Ullsten yttrade. Han talade om att han hade bevis för att ett par arbetare blivit uppsagda på grund av att de tillhörde fel organisation. Som ombudsman för byggnadsarbetarna har jag varit med om sådant, men då gällde det en arbetsplats med SAC anslutna och det var byggnadsarbetare som blev uppsagda på grund av att de tillhörde = Byggnadsarbetareförbundet. Men det är inte detta det rör sig om, ty i motionen talas det ju om föreningsrättsskyddet vid anställning. I det fall jag nämnde gäller ju redan lagen om föreningsrättsskydd. Herr Åkerlind sade att han beskylldes för att slå vakt om den yttersta vänsterns intressen. Jag ställer mig alldeles oförstående till påståendet att syndikalisterna skulle tillhöra den yttersta vänstern. Såvitt jag vet har syndikalisterna i sina stadgar alltid haft bestämmelsen att de skall vara opolitiska. Jag skulle också något vilja beröra representationen i =: arbetsdomstolen. Samtliga som talat hittills har behandlat moment B först och A sedan, men jag vill här gå i den rätta ordningen. Herr Ullsten och reservanterna finner den nuvarande lekmannarepresentationen i arbetsdomstolen bristfällig, därför att SAC inte är representerat i mål som rör till SAC anslutna arbetstagare. Principen i arbetsdomstolen är emellertid att när ett mål som rör exempelvis byggnadsfacket avgöres skall denna organisations representant inte vara närvarande. Om motionärerna och reservanterna är medvetna härom har jag verkligen svårt att förstå deras krav. Om herr Ullsten hade begränsat sig till fall då arbetsdomstolen behandlar tvist där till SAC ansluten lokal organisation står som avtalspart kunde man med någon ansträngning ha förstått honom. Men då han talade också för enskilda SAC-medlemmar som part i mål vid arbetsdomstolen blir jag ytterligt betänksam. I de allra flesta fall av talan vid arbetsdomstolen rör det sig nämligen om tolkningar av kollektivavtalen. Sakförhållandet är en given följd av den obetydliga roll som SAC spelar på arbetsmarknaden. De insatser SAC gör inskränker sig huvudsakligen till att bevaka sina medlemmars intressen så att de kommer i åtnjutande av samma förmåner som andra parter har förhandlat sig till. I klartext kan man säga på detta sätt. Då till LO och SAF anslutna förbund har träffat överenskommelse om nya avtal, som skall gälla för viss period — vilket vi hoppas skall lyckas även i år — kommer syndikalisterna några dagar senare och begär att få underskrivet på att samma förmåner skall gälla för dem. Vad som här begärs är att en representant för SAC i arbetsdomstolen skall tolka och döma i mål om avtal som träffats av LO-förbund i egenskap av avtalsslutande part. Kammarens ledamöter torde förstå att detta inte kan vara riktigt. Jag har svårt att inse att just SAC skulle ha en representant i arbetsdomstolen, som motionärerna och reservanterna föreslår. Det skulle innebära en klar prioritetslagstiftning till syndikalisternas förmån, eftersom vi har ett stort antal organisationer med mångdubbelt större antal medlemmar än SAC vilka ändå inte har plats i arbetsdomstolen. Ett sådant förhållande skulle exempelvis av LO:s medlemmar betraktas som ovidkommande inblandning av en organisation, som herr Ullsten fullt riktigt konstaterat står i ett förhållande till LO som markeras av »viss spänning» och på det lokala planet t.o.m. beskrivits som »tidvis markerad irritation». När det sedan gäller avsnittet .B syftar motionärernas önskemål till ett förbud mot klausuler som ger företräde för en viss avtalsslutande arbetstagarpart vid anställning hos företag med vilket avtalet är slutet. Där nämner motionärerna olägenheterna för SAC:s medlemmar: genom förekommande klausuler inom byggnadsbranschen. I det sammanhanget talar motionärerna om den nuvarande rättsliga regleringen som otillfredsställande för SAC:s medlemmar och säger att den är av stor praktisk betydelse. Då vill jag fråga om man där är ute efter att försöka splittra den i andra fall berömda och starka svenska fackföreningsrörelsen.

De har ju i princip inte velat acceptera kollektivavtal utan anser att varje ar betsplats skall fungera självständigt, med förhandlingar, strandningar och eventuella konflikter i släptåg. Syndikalisternas andel i den åberopade byggnadsarbetarkåren, där deras antal skulle vara störst, uppgår inte till mera än cirka 4 procent. Fackföreningsrörelsen i vårt land har alltid bildat front mot syndikalisterna. Även om folkpartiet och moderata samlingspartiet sällan säger det offentligt, märker vi att de gärna vill splittra fackföreningsrörelsen. En del kan tala varmt för syndikalismen, så länge den inte utgör någon verklig faktor, men om så skulle bli fallet får man nog erfara vilka arbetsmetoder som det svenska arbetslivet skulle drabbas av. Det har under debatten framhållits att man i denna fråga inte syftar till att tillvarata vänsterns intressen.

Organisationsklausulen innebär endast visst företräde för medlemmar i den = avtalsslutande arbetstagarorganisationen. Med hänsyn till den begrän sadé omfattningen äv avtalen med nämnda klausul — de kan ju endast avse oorganiserade arbetsgivare — be gränsningarna i deras giltighet samt det ringa antalet SAC-medlemmar inom byggnadsbranschen synes motionärernas tal om stora olägenheter betydligt överdrivet.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
Herr talman! Bara en kort replik med anledning av det senast framförda påståendet att man om man begär upplysningar från HCA får propaganda från syndikalisterna. Om man begär upplysningar om syndikalisterna från HCA eller MCA — d. v. s. moderata samlingspartiets centrala arbetarråd, som det heter efter partiets namnbyte — får man också sådana upplysningar. Om man begär att få deras upplysningsskrifter, anskaffar vi också sådana. Begär man upplysningar om LO, får man sådana, och om man begär upplysningar om båda organisationerna, får man upplysningar om dem båda. Så enkelt är det med detta.

Herr talman! Det bör också framhållas att detta påstående i Ung Höger var felaktigt och senare har dementerats från detta håll.

Herr talman! Jag vill gärna ge herr Nordberg den komplimangen att han är den förste av dem som från socialdemokratiskt håll deltagit i denna debatt som klart har redovisat motiven för varför man vill avslå motionärernas krav. Herr Nordberg tycker inte om den syndikalistiska organisationens idé och anser att syndikalisterna inte skall ha samma rätt till frihet på föreningsområdet som andra organisationer. Detta är dock en ståndpunkt även om det vore för mycket att säga att den är hederlig; jag delar den inte. För min del menar jag att föreningsfrihetslagstiftningen på samma sätt som tryckfrihetslagstiftningen skall vara till för alla. Poängen med dessa friheter är nämligen att man har accepterat att det får finnas olika slags idéer, olika slags organisationer, och att man inte lagstiftningsvägen skall försöka hjälpa den ena organisationen att konkurrera ut den andra. Herr Nordberg påstod att vi i motionen hävdat att arbetsdomstolen inte är objektiv. Jag antar att han därvid tänker på följande avsnitt i motionen: »Det är dock klart att lekmannaledamöterna har en tendens till större förståelse för den närstående partens synpunkter.» Jag skall ge herr Nordberg två andra citat som ligger bakom den förmodan som detta påstående bygger på. Det ena är ur professor Folke Schmidts arbete »Kollektiv = avtalsrätt»: »Under en period kom ämbetsmannaelementet att stanna i minoritet i en serie mål som rörde verkan av organisationsklausuler och AD:s avgöranden bestämdes av arbetsgivaroch arbetareledamöternas gemensamma votum. Majoritetens ståndpunkt innebar en tolkning av bestämmelserna om föreningsrätt som var mycket ogynnsam för de syndikalistiska fackföreningarna.» Det andra citatet är från Lennart Geijers doktorsavhandling — det var det citatet som åberopades i en motion 1965, som herr Nordberg tydligen tänkte på. Det heter där: »Det är svårt att komma förbi det väsentliga förhållandet att lekmannaledamöterna nästan alltid reserverar sig för den egna sidan.» Jag förstår inte hur herr Nordberg kan mena att hävdandet av dessa principer, som alltså också har stöd från dem som vetenskapligt sysslat med frågan, kan vara ett sätt att försöka komma åt LO och stödja arbetsgivarsidan. Det är desto mer märkligt som de krav vi fört fram avvisats av Arbetsgivareföreningen men tillstyrkts av löntagarorganisationen TCO.

Herr talman! Det är märkligt att denna debatt huvudsakligen har rört sig om huruvida man vill komma åt den ena eller den andra organisationen. Frågan gäller dock en utvidgning av föreningsrättsskyddet för arbetssökande och en utredning av detta spörsmål. Det vittnar om sjukt samvete att då så engagerat tala om att man vill komma åt den ena eller den andra organisationen. Jag har ingen anledning att försöka komma åt någon organisation. Vad jag är ute efter är att löntagarna skall få större frihet på detta område. Om den utredning som vi har förordat inte anser att löntagarna kommer att få detta, är jag helt med på att förslaget får falla. Men sedan är det alldeles riktigt, herr Nordberg, att moderata samlingspartiets centrala arbetarråd har tagit som en av sina uppgifter att bekämpa den socialdemokratiska utsugningen av fackföreningsrörelsen. Vi anser nämligen att fackföreningsrörelsen skulle kunna arbeta mer effektivt för löntagarnas bästa på det fackliga planet, om man kunde minska den politiska utsugningen, både personellt och ekonomiskt. När vi beskylls för att vilja komma åt den ena eller den andra organisationen, kunde man lika gärna år 1951 ha riktat denna beskyllning mot Folke Kyling, Hildur Nygren, Gerda Höjer, Valter Åman, Edvin Thun och Johan Sunne. Dessa personer framlade då precis samma förslag i en riksdagsmotion, som även behandlade en del andra frågor.

Herr talman! Herr Nordberg upprepade mellan fem och tio gånger i sitt anförande, att motionärerna och reservanterna går andras ärenden — än var det arbetsgivarnas ärenden, än syndikalisternas. Skulle vi inte kunna försöka tillämpa den metoden, att vi respekterar varandras uttalanden om våra motiv? Det är ju ändå mycket svårt att bevisa vad andra människor har för motiv. Vi motionärer och reservanter har sagt att vi vill utvidga den rättighet, som de anställda för närvarande har, till att omfatta även arbetssökan de. Skulle man då inte som en hypotes kunna utgå från att det är just detta vi vill att vi inte går några andras ärenden? Jag tror att debatten skulle vinna på det. I försvaret för ställningstagandet att inte vilja utvidga skyddet för föreningsrätten även till arbetssökande har de socialdemokratiska talarna, som jag uppfattat det, gått efter två olika linjer. Den ena är vad jag skulle vilja kalla bortförklaringslinjen, och den använder utskottet. I utskottsutlåtandet säges, att denna fråga kan komma att prövas i ett senare sammanhang men att föreningsrätten för närvarande fungerar i stort sett bra och att någon utvidgning därför inte är omedelbart aktuell. Däremot förekommer ingenting i utskottsutlåtandet som tyder på att utskottet anser att det skulle vara oriktigt att göra en sådan utvidgning. Jag vill fästa uppmärksamheten på denna passus i utlåtandet, eftersom utskottsmajoritetens talesman tydligen inte har upptäckt att utskottet faktiskt framhåller att frågan kan komma att prövas vid ett senare tillfälle. Det skulle utskottet inte göra, om det ansåg att förslaget var alldeles vanvettigt. Men =utskottsmajoritetens talesman kanske inte talar för utskottet när det gäller just den meningen. Han följer en annan variant av bortförklaringslinjen. Han anser att efterlevnaden av en lagstiftning på detta område inte går att kontrollera och att man därför inte bör lagstifta. Det skydd som för närvarande finns för anställda är i viss mån behäftat med samma svaghet. Men man kan ändå gardera sig mot den föreningsrättskränkningen, att en arbetsgivare direkt vägrar att anställa en person med hänvisning till vederbörandes organisationstillhörighet. Att organisationsklausulerna blir ogiltiga inte bara när det gäller anställda utan även när det gäller arbetssökande, kan alltså uppnås genom den föreslagna lagändringen. Dessutom: det finns på andra områden likartad lagstiftning, som avses vara normbildande för förhållanden som inte i detalj kan kontrolleras. Jag behöver bara erinra om den lagstiftning mot rasdiskriminering som vi kanske så småningom får ta ställning till. Herr Nordberg däremot, han går inte på bortförklaringslinjen. Nej, han försvarar organisationsklausulerna. Han anser dem vara bra, eftersom de — som han säger — naggar i kanten arbetsgivarens rätt att anställa fritt. Jag uppfattar inte den aktuella frågan som en rätt för arbetsgivaren, utan som en rätt för en arbetstagare att oberoende av organisationstillhörighet — oberoende av om han tillhör en annan organisation än herr Nordberg — kunna få arbete. Det är det saken gäller. Ytterligare ett bevis för att vår avsikt inte är att företräda arbetsgivarnas intressen, är att liberala riksdagsledamöter åtskilliga gånger har fört fram krav på skydd mot obefogade uppsägningar, just för att minska arbetsgivarnas möjligheter att hantera arbetskraften som de vill. Den fråga man måste ställa när man hör herr Nordbergs uttalande är: Vill Ni inskränka föreningsrättsskyddet även för dem som är anställda i dag? Samma argumentering som han för beträffande de arbetssökande kan tillämpas även på de anställda, där organisationsklausulerna för närvarande inte har någon kraft. Anser herr Nordberg att man skall ta bort det skyddet för de anställda? Det är svårt att få något annat intryck av hans anförande. I den diskussion som förts här och som även förekommit på annat håll har det sagts att det är underligt att folkpartister och liberaler vill företräda syndikalisterna trots att man har olika uppfattningar. Innan jag går in på detta vill jag protestera mot de olika beskrivningar av syndikalisterna som här gjorts. Herr Nilsson i Kalmar säger att de är infiltre rade av kommunister, medan herr Marcusson anser att de är opolitiska. Detta går inte riktigt ihop. Även om man inte själv är syndikalist, måste man ge SAC det erkännandet att det har varit mycket klart antikommunistiskt. Jag känner inte till om det kan finnas enskilda kommunister bland dess medlemmar, men . SAC som organisation har tagit bestämd ställning mot diktarturrörelser. Om man läser Arbetaren från den tiden då det var obekvämt att reagera mot diktaturregimer av olika slag skall man finna att något klarare ställningstagande mot nazism och kommunism kan man knappast begära. Jag har velat säga detta även om jag inte själv är syndikalist och även om jag har helt andra uppfattningar om både fackligt och politiskt arbete än de har. Syndikalisterna rekryterar även tjänstemän, men jag tillhör en annan organisation, nämligen Tjänstemännens centralorganisation, och det tänker jag fortsätta med. Jag tycker ändå det är möjligt att arbeta för syndikalisternas rätt att verka fritt, utan hinder av monopolklausuler. Man frågar hur arbetsmarknaden skulle fungera och vilka konsekvenseraa skulle bli om detta genomfördes. Ja, vad kan det bli för allvarliga konsekvenser om föreningsrättsskyddet utsträckes? Om jag inte fattade herr Nordberg fel sade han, att inom Arbetsgivareföreningens område, där man inte har sådana klausuler, och inom det område där de förekommer var andelen oorganiserad arbetskraft ungefär lika stor. LO behöver alltså inte dessa organisationsklausuler till sitt skydd. Det har jag heller aldrig trott; jag är övertygad om att LO är en starkare organisation än så. Det framgår ju också av att på det område som Arbetsgivareföreningen omfattar, där man inte har dessa klausuler, har LO behållit och förstärkt ställningen som dominerande organisation på sin del av arbetsmarknaden. Jag kan inte förstå att dessa organisationsklausuler skulle vara något livsvillkor för LO-förbunden. Det är därför alldeles absurt att påstå, att det skulle vara att angripa LO, eller att splittra arbetsmarknaden, när man vill ge en liten grupp de rättigheter som alla andra grupper har. Herr talman! Jag skall be att få avsluta med att citera ur FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som har undertecknats av utrikesminister Torsten Nilsson för Sveriges räkning den 29 september 1967 i New York. Där står följande: »Inga andra inskränkningar må göras vid utövandet av denna rätt» — d. v. s. rätten att ansluta sig till den fackorganisation man själv väljer — »än sådana som föreskrivs i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle i den nationella säkerhetens eller allmänna ordningens intresse eller till skydd för andras rättigheter och friheter.» Herr talman! Jag tror inte att dessa monopolklausuler är nödvändiga i vare sig den nationella säkerhetens eller den allmänna ordningens intresse. Därför bör skyddet utvidgas även till arbetssökande.
Herr talman! Jag har, inte utan möda, hittills lyckats låta bli att begära ordet. Jag skulle nämligen gärna velat delta i denna debatt, men jag skall inte ge mig in i den. Anledningen till att jag nu har tagit till orda är att jag gärna vill rätta till ett par uppgifter i den reservation som gäller en översyn av föreningsrättslagen beträffande arbetssökande. Jag tycker jag har så mycket större anledning att göra det som jag personligen på ett eller annat sätt har varit intimt inblandad vid tillkomsten av de tre skäl som reservanterna anför. Reservanterna åberopar först att TCO år 1951 förordade en undersökning. Jag kan nämna att det skedde på grundval av en motion med TCO:s dåvarande di rektör Valter Åman som huvudmotionär, en motion som jag hade författat. Jag kan väl säga i dag att jag i något ungdomligt oförstånd trodde att frågan om arbetssökande och föreningsrätten var ett problem som skulle kunna lösas utan alltför stora ansträngningar. Den erfarenhet jag sedermera har fått av svårigheterna med föreningsrättsmål i arbetsdomstolen har lärt mig att möjligheterna att finna en lösning nog inte ligger i att man ändrar lagen om föreningsoch förhandlingsrätt. Sedan kommer jag till det halmstrå som reservanterna har klamrat sig fast vid, nämligen TCO:s yttrande år 1966, ett yttrande som TCO:s styrelse antog på mitt förslag såsom föredragande i styrelsen och som inte skall läsas så som det återges i reservationen. TCO sade nämligen att denna fråga inte kunde anses vara av någon större betydelse och att TCO inte ville förorda att den ensam gjordes till föremål för en utredning. Om det framdeles skulle ske en översyn av lagen om föreningsoch förhandlingsrätt, kunde det emellertid vara lämpligt att också ta upp det här problemet. Tanken bakom denna formulering var att det kanske vore lika bra att man då klarade ut huruvida det verkligen fanns någon möjlighet att lösa problemet den vägen, vilket i varje fall TCO inte ansåg. Till slut, herr talman, vill jag säga att det tredje stycket i reservationen förefaller mig vara en hopvispning av olika frågor. Först åberopas den ifrågasatta utredningen om uppsägningsskydd för de anställda, som regeringen har aviserat och som alltså gäller skydd för dem som har en anställning. Sedan säger reservanterna plötsligt: »Utskottet ansluter sig till önskemålet om en översyn av lagen om föreningsoch förhandlingsrätt — — —.» Vem har talat om det? Jag har inte talat om det, jag har bara berört frågan om uppsägningsskydd. Jag kan inte se att andra lagutskottet 1966 har uttryckt något önske mål om en översyn. Jag kan inte heller se att TCO — om det är den organisationen man tänker på — har uttalat ett sådant önskemål. Det är alltså en fråga som här plötsligt kommer in i bilden. Herr talman! Jag har med detta bara velat ange vilken ståndpunkt jag intar i detta ärende och förklara att det inte är lämpligt att blanda ihop utredningen om uppsägningsskydd med frågan om ändringar i lagen om föreningsoch förhandlingsrätt. Det måste ju ändå vara någon reda och ordning beträffande de frågor som man skall utreda.

Herr talman! Om statsrådet Geijer i någon mån har ändrat uppfattning, beklagar jag det. Jag tror dock man bör lägga märke till att statsrådet Geijer nu inte talar för TCO:s räkning. Det kan alltså inte automatiskt antas att TCO därmed har ändrat mening — herr statsrådet Geijer har ju bytt miljö. Jag ber att för klarhetens skull få citera de avslutande styckena i TCO:s remissyttrande av år 1966. Man säger först beträffande behandlingen år 1951: »TCO, som inhämtat yttrande från organisationerna av privatanställda anslutna till TCO om deras erfarenheter, framhöll beträffande frågan om medveten underlåtenhet att anställa fackligt organiserad arbetskraft, att TCO förordade en undersökning av detta spörsmål. Andra lagutskottet yrkade att motionerna icke skulle föranleda någon riksdagens åtgärd, vilket blev riksdagens beslut.» Vidare heter det: »TCO anser alltjämt med hänsyn till erfarenheterna från TCO-området, att skäl kan anföras för en närmare undersökning av det berörda spörsmålet. Det förefaller emellertid tveksamt om en sådan utredning nu bör komma till stånd enbart för den av motionärerna aktualiserade frågan. Frågan borde lämpligen prövas i samband med en allmän översyn av lagen om föreningsoch förhandlingsrätt.» Det står alltså ingenting om vad som borde göras, om en sådan utredning skulle komma till stånd, som statsrådet Geijer nu sade, utan det står att frågan borde prövas i samband med en allmän översyn av lagen om föreningsoch förhandlingsrätt. Vad statsrådet menade när han skrev detta vet jag inte, jag håller mig till vad som TCO här har uttalat. Till sist ställde statsrådet Geijer frågan, vem som har uttalat önskemål om en översyn av lagen om föreningsoch förhandlingsrätt och sade att han själv i varje fall inte hade gjort det, utan ait han bara hade talat om skydd mot obefogade uppsägningar. För det första har ett sådant önskemål uttalats i motionen. För det andra har TCO, såsom jag just citerat, gjort det, och det är till dessa önskemål vi har anslutit oss. Jag hoppas att det inte skall vara omöjligt för regeringen att vid översynen av uppsägningsskyddet också undersöka, om <föreningsrättsskyddet kan utvidgas till arbetssökande. Jag konstaterar att statsrådet Geijer och TCO inte har uttalat sig emot detta.

Herr talman! Herr Nordberg tog i sitt första anförande ganska lång tid på sig att kritisera SAC:s idépolitiska inriktning och använde, som jag och och jag tror de flesta uppfattade det, detta som ett skäl för att man kan tolerera organisationsklausulerna. Det är därför jag tog upp den saken. Det är alldeles klart, att denna typ av organisationsklausuler, som också kallas för monopolklausuler, har en alldeles klar tendens att gynna den starka organisationen. Det är väl ändå på det viset — jag tror inte herr Nordberg förnekar det — att även på den sektor som vi nu diskuterar, den som ligger utanför SAF-området och som alltså är ganska liten, LO-förbunden har den helt dominerande ställningen i jämförelse med SAC. Det är alltså mycket oftare, jag skulle vilja säga praktiskt taget alltid så, att om det är någon som drabbas av dessa organisationsklausuler, är det medlemmar av SAC. Jag skulle förmoda att det är relativt sällan som medlemmar av LO-förbund drabbas. Klausulen har därför en tendens att missgynna SAC, eftersom det är en liten organisation. Detta är emellertid i och för sig inte det väsentligaste argumentet utan det är — såsom framhållits både av utskottsreservanterna och motionärerna — att principen är felaktig alldeles oberoende av vem som i det enskilda fallet råkar bli gynnad eller missgynnad av den. Principen strider enligt vår åsikt mot föreningsrättens anda, och dessutom behövs den inte som skydd för en stark och sammanhållen fackföreningsrörelse, som ju alla önskar ha. Herr Marcusson citerade mig t.o.m. välvilligt från en tidigare debatt där jag just påpekade hur väsentligt det är med en fast och sammanhållen fackföreningsrörelse. Jag tror inte herr Nordberg eller någon annan kan påstå att SAC, om organisationen finge de vidgade möjligheter att verka som organisationsklausulernas försvinnande skulle innebära, komme att utgöra något hot mot LO. Vi har ju hela det stora SAF-LO-område där dessa organisationsklausuler inte finns och där föreningstillhörigheten på LO-sidan, såsom herr Romanus framhöll, är precis lika stor som inom den andra sektorn där det finns organisationsklausuler. Herr talman! Herr Nordberg menar att klausulerna är så allmänt formulerade att de i själva verket inte alls behöver utesluta anställandet av medlemmar från annan organisation än den som är med och sluter avtalet. Ja det finns olika formuleringar i klausulerna och jag skall be att få läsa upp en; den återfinns i Svenska målareförbundets klausuler där det bl.a. står följande: »Arbetsgivaren förbinder sig att i sin kondition endast anställa sådana arbetare, vilka äro medlemmar i Svenska Målareförbundet.» Detta är ett ganska klart besked om att några andra inte bör anställas.

Herr talman! Arbetsgivaren bör inte underlåta att anställa en person därför att vederbörande tillhör en viss organisation — på den punkten är vi fullständigt eniga. Men det är vi också om att vi inte kan kontrollera om arbetsgivaren vid anställandet följer den principen. Där det finns organisationsklausuler har emellertid arbetsgivaren möjlighet att låta bli att anställa en människa just därför att vederbörande tillhör en viss organisation. Därför vill vi ha bort organisationsklausulerna.

Herr talman! Solidaritetsoch trygghetsfrågorna intar en mycket central plats i dagens samhällsdebatt, och detta med all rätt. Utan trygghet kan individen inte känna den harmoni som är förutsättningen för att göra bästa möjliga insatser. Och tryggheten för den enskilde förutsätter solidaritet. Utan den kan problemen inte lösas. Diskussionen om trygghet måste så långt möjligt ges ett praktiskt innehåll och sikta till generellt verkande beslut men även till en individuell prövning. Den motion som behandlas i förevarande utskottsutlåtande och i vilken hemställes om en utredning beträffande hemmadöttrarnas trygghetsfråga har vid skilda tillfällen prövats av riksdagen utan att något acceptabelt resultat uppnåtts. Enligt företagen undersökning är antalet hemmadöttrar med vårdnadsuppgifter ganska begränsat. Gruppen är relativt liten. Men av den anledningen får vi självfallet inte avstå från att försöka lösa hemmadöttrarnas trygghetsfråga. En inordning av gruppen hemmadöttrar med vårdnadsuppgifter i folkpen sionssystemet är enligt vår mening en riktig åtgärd, och därvid synes de regler som gäller för änkepensioneringen vara lämpliga att använda. Därmed skapar man en grundtrygghet för denna grupp medborgare. Självfallet innebär detta inte att försörjningsfrågan i sin helhet skulle vara ordnad, men med denna grundtrygghet plus, vilket ofta förekommer, inkomster från kanske tillfälliga vårdnadsuppgifter kan vederbörande få en skälig utkomst. Andra lagutskottet har vid behandlingen av motionen i år intagit samma ställning som tidigare år. Man har hänvisat till att förra årets riksdag beslöt att ifrågavarande kategori skulle kunna omfattas av det äldrestöd som har införts. Givetvis har det väl i något fall blivit så, att någon kunnat komma i åtnjutande av den trygghet som äldrestödet utgör. Med den konstruktion som äldrestödet hittills haft har dock som bekant de som tidigare icke haft arbetsinkomster — och det gäller ju speciellt denna kategori — en mycket begränsad möjlighet att få någon trygghet genom detta system. I år hänvisar utskottet dessutom till det uppdrag riksförsäkringsverket fått att företaga en prövning av frågan om beviljande av pension till vissa personer före 67 års ålder. Självfallet kan man även på denna väg nå vissa resultat. Men vi motionärer menar att det inte borde vara alltför stora svårigheter att i tillämpliga delar införa en generell lösning för denna kategori ungefär i linje med det system som nu gäller beträffande änkepensioneringen. Det finns många beröringspunkter i detta avseende. Herr talman! Eftersom utskottsutlåtandet är enhälligt skulle jag väl kunna avstå från att framställa något yrkande, men jag hemställer ändå — som uttryck för den bestämda uppfattning jag har i denna fråga — om bifall till motionen II: 867.

Herr talman! Jag kan helt ansluta mig till de inledande synpunkter som herr Boo anförde. Han pekade ju bl.a. på nödvändigheten av en individuell prövning, och hans uppfattning därvidlag delar andra lagutskottet. Herr Boo sade emellertid sedan att denna fråga bäst löses genom generella åtgärder, och han anknöt till reglerna för änkepensioneringen. Nu har utskottet, som herr Boo påpekade, tidigare uttalat att man i första hand borde använda arbetsmarknadspolitiska åtgärder i den mån det går. Vi har förut hänvisat till KSA-utredningen, och vi har också pekat på äldrestödet. även i år uttalar utskottet att KSA-utredningen har att beakta frågan. De underhandskontakter som jag haft med ledamöter av KSA-utredningen har givit vid handen att utredningen i stort sett är färdig med avsnittet om hemmadöttrarna. Och då finns det väl ingen anledning, herr Boo, att slå in på nya vägar. Det förslag som KSA-utredningen kommer att framlägga torde kunna fånga in ganska många av denna grupp. Därtill kommer det utredningsarbete som riksförsäkringsverket nu bedriver.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
Herr talman! Det är en rätt underlig situation att man får ett meningsutbyte med en partifrände som man — enligt vad han själv säger — är överens med i sakfrågan. Jag vill betona att jag inte sagt att dessa hemmadöttrars trygghetsfrågor skall lösas genom individuell prövning. Jag har sagt att i botten för lösningen av trygghetsfrågorna för denna kategori skall ligga ett system applicerat direkt på änkepensioneringsreglerna i nuvarande system, men att som komplement till detta det naturligtvis blir nödvändigt att göra vissa individuella prövningar. Den som kommer i kontakt med problematiken för hemmadöttrarna trygghetsmässigt märker också hur svårt det i stora delar av vårt land är för dessa att på ett acceptabelt sätt komma in på arbetsmarknaden och få tillräcklig försörjning. Många hemmadöttrar gör delinsatser i vårdnadshänseende och får därför genom kommunernas hemhjälpsorganisationer i dessa fall en mindre ersättning. Men de är i behov av en bottentrygghet, och de har verkligen rätt att kräva en sådan efter de många gånger uppoffrande insatser som de gjort för vårdnaden av föräldrar och andra närstående.

Herr talman! Det råder inga delade meningar mellan utskottet och herr Boo om behovet av en lösning av denna fråga. Delade meningar råder endast om på vilket sätt man bäst kan lösa frågan.